Herr talman! En huvuduppgift för samhället är att inrikta sin politik på att stödja prisbildningen, inte att störa den. Det ligger dock i sakens natur att de skatter som tas ut påverkar prisbildningen. Ett skattesystem som är perfekt ur effektivitetssynpunkt är sannerligen inte lätt att skapa. Även om det inte kan undgås att skatter ingriper i prisbildningen kan dock skattesystemets utformning ha stor betydelse för styrkan av de negativa verkningarna. En viktig uppgift är att så långt som möjligt göra skattesystemet neutralt. Det föreligger starka skäl för att verkligen gå in för att pröva olika möjligheter inom skatteområdet, såsom Övergång till ett nytt system med indirekta skatter i stället för att ta ut mer i direkt skatt, ett slopande av punktskatter och även andra ting som kan komma under bedömande. Målsättningen bör vara att åstadkomma en sänkning av det totala skattetrycket. De förslag som från högerpartiets sida vid upprepade tillfällen framförts om skattelättnader som stimulans av det enskilda sparandet bör observeras, och jag vill framhålla att dessa förslag är väl värda att fullföljas till ett positivt beslut. Vårt nuvarande system med tillhandahållande av offentliga tjänster åt medborgarna, vilket innebär att många sådana tillhandahålles gratis och andra i stor utsträckning åsättes ett pris som ligger långt under marknadsmässiga kostnader, gör att den samlade efterfrågan på dessa offentliga tjänster blir betydligt högre än den skulle vara om de som tar tjänsterna i anspråk finge betala de verkliga kostnaderna. Genom att sambandet mellan förmån och skatt inte är tillräckligt klargjort uppkommer säkerligen många felaktiga användningar av resurserna. Man kan antaga att om medborgarna vetat vad de offentliga förmånerna kostar dem i skatt är det i många fall inte alls säkert att de använt så stora belopp av sina inkomster till den typen av konsumtion. Den styrning av konsumtionen som vår prisbildning på de offentliga tjänsterna medför stegras ytterligare genomnuvarande finanspolitiska problem, vilka helt enkelt inte medger att det allmänna kan skaffa resurser i proportion till sina åtaganden. Det blir oriktiga proportioner mellan sådana behov som objektivt sett kan anses mindre angelägna medan de verkligt trängande behoven, som det är i hög grad berättigat att tillgodose, får stå tillbaka för de mindre angelägna uppgifterna. Det skulle vara till fördel även för stabiliseringspolitiken om vissa offentliga tjänster avgiftsbelades och dessutom att andra offentliga åtaganden, som med fördel kan ombesörjas av den enskilda sektorn, återfördes dit. De åtgärder som jag här har talat om skulle få positiva verkningar genom en mera effektiv användning av resurserna och därmed även högre effekt på ekonomin, som i sin tur skulle ge större utrymme på de områden där samhället måste ha ansvaret och där avgiftsbeläggning inte bör tillgripas. Vilka grupper av offentliga tjänster som lämpligen skulle kunna bli föremål för prissättning måste ordentligt utredas, så att verkningarna härav blir till förmån för både stora och små inkomsttagare. Att spara betyder inte alltid att man skall snåla med slantarna. Man sparar inte på rätt sätt, om man nöjer sig med att säga åt statliga verk att de endast fär använda en viss summa för sitt arbete. Ett riktigare sätt att spara inom den offentliga förvaltningen är att arbetet ordnas så att de arbetandes verksamhet ger det största resultatet. För att uppnå detta är det i högsta grad önskvärt att staten och över huvud taget det allmänna går in för att anlita utomstående tidsstudiemän och organisationskonsulter. Såsom i många sammanhang har framhållits visar statens utgifter en oroväckande tendens att stiga i snabbare takt än skatteunderlaget. Kostnaderna för civila myndigheter har nästan tredubblats under det sista decenniet. även om lönekostnader m.m. beaktas, är det dock en real kostnadsökning av drygt 30 procent. Vi hälsar med tillfredsställelse de tankar som på senare tid har förts fram, nämligen att företagsekonomiska principer i så stor utsträckning som möjligt skall läggas på statsverksamheten. Vad man bör komma fram till är en kostnadsredovisning, som utvisar vad olika prestationer verkligen kostar. Detta ger i sin tur en god grund för rationaliseringar och kostnadsbesparande åtgärder inom förvaltningens olika grenar. Det enskilda näringslivet har gjort mycket goda erfarenheter av ett sådant redovisningssystem. En mycket viktig uppgift är att på ett riktigt sätt fördela kapitalresurserna mellan den offentliga och den privata sektorn. Denna fördelning är av naturliga skäl beroende av vilken omfattning respektive sektorer har. Ju flera uppgifter som skall ombesörjas av det allmänna, ju större blir naturligtvis anspråken härifrån. All verksamhet som kan skötas minst lika bra inom den enskilda sektorn bör även skötas av denna. Möjligheterna härför blir också större i den mån staten minskar mängden av olika regleringar och dylika ting. Ett område där verksamheten medvetet alltmer har överförts till den offentliga sidan är bostadsbyggandet, ett område där det enskilda näringslivet säkert skulle på ett bättre sätt än det allmänna kunna åstadkomma en både större och billigare produktion av bostäder. Vi från högerpartiet har vid upprepade tillfällen framhållit, att det måste råda inbördes balans mellen det allmännas utgifter och produktionsökningen i landet. Stiger statens och kommunernas utgifter hastigare än den totala produktionen av varor och tjänster, får detta skadliga verkningar både för samhället och för den enskilde bl.a. genom att verka pådrivande på den fortgående penningförstöringen. Nu kan det givetvis invändas, att det är svårt att stå emot trycket av till synes välmotiverade äskanden och förslag. Inte minst kommunerna bör i dagens läge göra kraftansträngningar för att hålla tillbaka kostnadsstegringarna. I vissa fall torde det vara möjligt att utan skada hålla tillbaka byggnadsprojekt såsom förvaltningsbyggnader och samlingslokaler. Även på förvaltningssidan torde det finnas skäl till granskning och eftertanke. Herr talman! Högerpartiet har genom sitt budgetalternativ till årets riksdag framlagt förslag till dämpning av inflationen, vilket närmare redovisas i reservation I till bevillningsutskottets betänkande nr 50, varav framgår att detta medför inkomstminskningar med omkring 90 millioner och utgiftsminskningar med 635 miljoner. Resultatet blir ett 545 miljoner kronor lägre lånebehov för statens del än enligt regeringens förslag. Herr talman! Yrkanden på de olika punkterna kommer att framställas senare i samband med de olika utlåtandenas föredragning.

Herr talman! Jag skall våga mig på att föra ett resonemang kring bytesbalansen, den numera tudelade kära gamla restposten, nu betecknad som »korrigeringspost> och >»saldopost>, förekomsten och storleken av ett växande kort skuldsaldo gentemot utlandet och sist konjunkturinstitutets bedömning av valutareservens utveckling detta år. Jag är helt medveten om att de flesta kommer att anse resonemanget väl teoretiskt och siffermättat, men det är en risk som jag får ta. För dem som eventuellt vill följa med skulle jag vilja rekommendera att slå upp sidan 8 i propositionen som vi nu diskuterar med dess uppställning i tabell 2. Jag har dessutom utgått ifrån den reviderade nationalbudgeten, sidorna 54—56, som finns i samma bok under beteckningen bilaga 7. Först vill jag ge finansdepartementet en blomma. Det pedagogiska syftet med att föra in korrigeringsposten och på så sätt räkna ned slutsiffran för bytesbalansen, den s.k. bytesbalans 2, har faktiskt så gott som fullständigt lyckats. I hela den ekonomiska fackpressen, så långt som jag har orkat följa med den, använder man nu den lägre siffran, när man refererar till underskottet i bytesbalansen. Att viss dagspress fortfarande talar om herr Strängs statistiska manipulationer ändrar inte det helhetsintrycket. Vidare tycker jag att man varit mycket försiktig i departementet, när man satt in den sifferserie som börjar med 350 miljoner kronor 1963 och slutar med prognosen för 1967 på 550 miljoner kronor. När jag för i dag jämnt ett halvt år sedan i en interpellationsdebatt med finansministern föreslog den här tudelningen i beräknade statistikfel och kortfristiga utlandskrediter, använde jag en siffra av 600 miljoner kronor för år 1965, d. v. s. 150 miljoner kronor större än i propositionen, och då tog jag enligt min egen mening en siffra något i underkant. Rent skönsmässiga bedömningar gav en siffra någonstans mellan 600 och 800 miljoner kronor för det året, spekulationer för vilka jag nu i efterhand fått stöd av konjunkturinstitutet genom dess i den reviderade nationalbudgeten redovisade varvsenkät, till vilken jag återkommer. Den genom denna enkät framräknade ökningen av de korta skulderna, exklusive varvens affärer, om 942 miljoner kronor för det året är väl knappast trovärdig. Den måste vara för stor. Jag förstår mycket väl att man i departementet vill arbeta med en högst betryggande <säkerhetsmarginal, när man inför en så pass revolutionerande nyhet som den här restpostdelningen i redovisningen trots att man inte har exakt utan endast uppskattat sifferunderlag. Men när nu redovisningsmetodiken har accepterats, är det väl dags att försöka trimma siffrorna. Jag hoppas verkligen att statistiska centralbyrån i sin undersökning successivt matar fram siffror och bedömningar, som gör det möjligt att hyfsa till uppställningen. Om så icke sker skulle man från oppositionens sida kunna sätta in verklig skrämselpropaganda om den urholkade valutareserven, med användande av finansdepartementets egna siffror. Jag utgår då från konjunkturinstitutets definition av det som i finansdepartementets uppställning kallas saldopost och som börjar med siffran minus 193 miljoner för år 1963.

Jag tror inte ett ögonblick att det är på detta sätt — siffrorna under rubriken saldopost måste helt enkelt vara för stora oci; siffrorna under rubriken korrigeringspost några rader högre upp i tabellen i motsvarande grad för små. I en ekonomisk redovisning av detta slag hänger självfallet alla siffror ihop som ler och långhalm, men även om man inser detta kan man hamna fel i tolkningen när man lekmannamässigt försöker tränga in i problemen. Till i går skulle jag energiskt ha förnekat att man fick behandla siffrorna i raden saldopost på detta sätt, d. v. s. addera dem år från år för att få en bild av likviditetsläget. Siffrorna var så stora att de föreföll orimliga i den tolkningen, och då trodde jag att siffran 445 miljoner för år 1966 var ett värde på saldot mellan vid årsskiftet utestående kortfristiga kommersiella skulder och fordringar, så att man i det avseendet skulle komma ner till plus minus noll därest man på ett bräde kunde betala 445 miljoner till utländska fordringsägare. Men en sådan tankegång är uppenbart felaktig — att tanken uppstod berodde på de vilseledande alltför höga siffror som man rörde sig med. Har jag nu fel? Anser statsrådet Wickman att konjunkturinstitutets tolkning är riktig, så att metodiken med adderingen, som jag nyss utförde, är korrekt? Om så är fallet — anser herr Wickman att de siffror som på tre år gav en ökad »kortfristig» skuldsättning på 1418 miljoner är trovärdiga, eller att min hypotes att sanningen ligger låt mig säga 500 miljoner kronor lägre kan ha fog för sig? Herr talman! Jag skall snart lämna denna kanske för somliga litet märkvärdiga sifferlek. För mig är det om inte blodigt, så dock högst påtagligt allvar att nu försöka komma till ett slut i dessa resonemang kring restposten; och jag har kanske i viss mån uppmuntrats att återkomma till ärendet genom det faktum att finansministern i sin finansplan i januari just hade verkställt en tudelningsoperation. Avslutningsvis skall jag även ge konjunkturinstitutet en blomma och tacka för publiceringen av varvsenkäten på det sätt som skett. Man ser där tydligt hur högst påtagligt denna enda post påverkar hela redovisningen. Från 1963 till 1964 minskade dessa krediter med 488 miljoner, och år 1964 ökade valutareserven med 1019 miljoner, i vilken ökning självfallet de 488 miljonerna ingick. Från 1964 till 1965 ökade varvskrediterna med 427 miljoner, valutareserven endast med 117 miljoner. De lämnade varvskrediterna förutan hade ökningen blivit 544 miljoner; men kontantbetalning förekommer ju mera sällan i den branschen. Motsvarande förhållande var rådande år 196535 till år 1966, med en kreditminskning om 302 och en valutareservökning om 346 miljoner kronor. Prognosen för år 1966 till år 1967 visar en kreditökning på. 400 miljoner kronor och en bedömd valutareservminskning på 250 miljoner kronor, i så fall den första sedan år 1963 och en minskning som vi kan ta med gott humör eftersom den med god råge motsvaras av nya fordringar på utlandet för våra varv. Sannolikt får konjunkturinstitutet denna gång betydligt mera rätt än tidigare år, som karakteriserats av ganska grova felbedömningar. Utan att det borde få tolkas som någonting övermaga från min sida skulle jag vilja tippa plus minus noll beträffande valutareserven i jämförelse med konjunkturinstitutets minus 250 miljoner kronor — detta under i övrigt oförändrade förhållanden. Tipset är bara en konsekvens av det tidigare förda resonemanget om att korrigeringsposten — i prognosen angiven till 550 miljoner kronor — är för lågt skattad.

Herr talman! Jag känner ett behov att begära ordet för att få tacka herr Lundberg inte bara för det sakliga intresse han visar för den onekligen rätt intressanta, men samtidigt intrikata frågan om förskjutningsposten i vår betalningsbalans, utan också för den ros som han från denna talarstol överräckte till finansdepartementet, något som vi inte är så bortskämda med. Restposten har ju varit föremål för diskussioner inte bara här i kammaren utan bland ekonomer och bedömare av Sveriges ekonomiska utveckling under många år. Den tveksamhet som vi under de gångna åren har känt inför denna växande korrigeringspost och den tolkning som den gavs blev successivt allt starkare. Vid utformningen av årets statsverksproposition tog vi det steg som herr Lundberg tidigare hade rekommenderat finansministern att ta, nämligen att klyva restposten i två delar. Man kan säga att det ur statistisk synpunkt kanske var ett fräckt grepp, eftersom vad vi gjorde var att vi därmed markerade en förändrad nivå på underskottet i vår betalningsbalans utan att ha några exakta siffror att stödja den åtgärden på. Vi hade bara en serie med, som vi tyckte, starka indikationer på att vi kom närmare sanningen genom denna korrigering än om vi lät den ursprungliga statistiken förbli helt oförändrad. Jag begärde, herr talman, också ordet för att direkt svara på den fråga som herr Lundberg ställde, nämligen om jag trodde att vi med denna korrigering verkligen hade täckt in hela felkalkylen.

Om jag skall fortsätta att gissa tror jag, att vi när detta år är slut även för år 1967 kommer att redovisa en ökning av valutareserven och icke en minskning. Så småningom — när det sker vill jag inte ge något löfte om — kommer vi att ha ett något bättre underlag för vår diskussion om betalningsbalansen genom den omfattande expertutredning som vi står i begrepp att tillsätta för att förbättra statistiken när det gäller vår betalningsbalans. Dess värre måste jag samtidigt säga att en sådan förbättring av statistiken, som syftar till förbättrat underlag för utformningen av vår ekonomiska politik, för vissa delar av vårt näringsliv måste innebära en viss ökad uppgiftsskyldighet. Men sanningen kräver här sitt pris.

Herr talman! I bankoutskottets utlåtande nr 32 har i reservationen 4 framlagts högerpartiets tiopunktsprogram. Det har av föregående högertalare i dag kommenterats. Tre av punkterna i detta tiopunktsprogram återkommer i statsutskottets utlåtande nr 126 och har där föranlett gemensamma borgerliga reservationer. Herr talman! Då detta är ärenden, som vi haft tillfälle att under årens lopp debattera här i riksdagen och som även redan berörts i dagens debatt, kan jag fatta mig ganska kort kring dessa tre reservationer. Den första reservationen berör femårsplaneringen. Utskottsmajoriteten gör här gällande att den bilaga, som berör långtidsbudgeten och ingår som en bilaga till kompletteringspropositionen, väl motsvarar de krav på bedömningen av de närmaste årens resurser som rimligtvis kan ställas. För vår del finner vi att den framlagda långtidsbudgeten varken är tidsplanerad eller angelägenhetsgraderad, vilket väl närmast är förorsakat av att budgeten inte är anknuten till några riktlinjer för den ekonomiska politiken under kommande år. Vi bedömer det som angeläget att få till stånd en bättre långtidsbudget och yrkar därför i denna reservation på en skrivelse till Kungl. Maj:t i frågan. Den andra reservationen berör förslaget om upprättande av en arbetskraftsbudget, och även den frågan har debatterats här i dag. Vi tror för vår del att tillkomsten av en sådan budget skulle underlätta reformarbetets avvägning och skapa en fastare grund för organisationen inom utbildningsväsendet. Om en sådan budget tidigare hade funnits skulle måhända reformarbetet delvis fått annan karaktär än vad som nu blivit fallet. Under alla förhållanden hade möjligheter förelegat att förhindra en hel del av de krisartade situationer som ingen kan förneka har förekommit inom olika områden, exempel vis inom skolväsendet och inom sjukvårdens område. Den tredje reservationen slutligen är också en gammal bekant, och den berör tillsättandet av en besparingsutredning. Riksdagen har tidigare uttalat att en samlad översyn av statsutgifterna i besparingssyfte bör ske, och under årens lopp har några besparingsutredningar framlagt olika förslag. Att framlagda förslag inte har realiserats i någon större utsträckning torde närmast vara regeringens fel. Från högerpartiets sida har vi i ett flertal motioner under årens lopp framlagt olika besparingsförslag, vilka tyvärr har förkastats.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

Herr talman! Herr Åkerlund har bett mig lämna kammaren en översikligt redogörelse för de resultat, vartill utredningen om de finansiella långtidsperspektiven kommit. Den av herr Åkerlund nämnda utredningen är numera offentliggjord. Väsentliga delar av dess resultat har dessutom redovisats för riksdagen i propositionen om investeringsbanken. Jag kan därför inskränka mig till att påpeka, att utredningen visar att behov uppstått att finna nya kanaler för kreditgivningen. Enligt utredningen har två faktorer, framför allt det minskade företagssparandet och AP-fondens tillväxt, skapat en tendens till brist på balans mellan tillgång och efterfrågan på kredit inom vissa av kreditmarknadens sektorer. Det gäller särskilt företagssektorn, som på längre sikt skulle bli underförsörjd med krediter. De slutsatser utredningen drar av sina kalkyler är att en ändrad struktur på kreditmarknadens utlåningsmönster och utlåningsformer kan aktualiseras. Regeringens uppfattning är att detta syfte i allt väsentlig tillgodoses genom inrättandet av den statliga investeringsbanken, varom riksdagen nu beslutat.

Herr talman! Jag tackar finansminister Sträng för svaret på min interpellation. Jag kan väl säga att mitt önskemål, framfört i interpellation den 7 februari, snabbt blev tillgodosett i praktiken, genom att publiceringen av professor Kraghs utredning flyttades i tiden, från avsett publiceringsdatum i slutet av februari till mitten av samma månad. När utredningen blev tillgänglig bortföll naturligtvis behovet av en sammanfattande redogörelse från finansministerns sida, även om jag är övertygad om att kammarens ledamöter gärna tagit emot en sådan. Det förelåg emellertid dessförinnan ett starkt behov, eftersom promemorierna om det statliga kreditaktiebolaget strax förut släppts ut. Remissinstanserna behövde naturligtvis ha möjligheter att bedöma det egentliga bakgrundsmaterialet. Vad beträffar sakfrågan om det statliga kreditaktiebolaget, som finansministern berör i slutet av sitt interpellationssvar, så är han och jag helt oense. Vi har emellertid diskuterat frågan så ingående att det inte finns anledning, i varje fall inte från min sida, att nu ta upp en ny diskussion. Dessutom för modar jag att finansministern är litet trött efter den hårda bataljen i andra kammaren.

Herr talman! Under senare år har en allt större oro förmärkts då det gäller den ekonomiska utvecklingen i vårt land. Det blir allt svårare att konkurrera med våra handelspartners, och tyvärr får i allt större utsträckning våra traditionella exportvaror vika för konkurrerande produkter. På hemmamarknaden slår varor från andra länder med betydligt lägre produktionskostnader ut våra egna. Resultatet av dess handelspolitiska svårigheter har naturligtvis inte låtit vänta på sig, det bevisar vårt underskott i handelsbalansen. Många frågar sig kanske vad anledningen till denna situation är. Vi har ju i vårt land goda förutsättningar i form av råvaror av olika slag och en modern industri som arbetar med effektivitet. Orsaken är helt naturligt att vårt kostnadsläge tilllåtits stiga i alltför hastig takt. Det främsta skälet härtill är, efter vad jag kan förstå, de starka ökningarna av de offentliga utgifterna. Typiskt är att de fått stiga mycket hastigare än produktivitetsökningen. Detta leder ofelbart till en inflationistisk utveckling eller kostnadsinflation, om man vill kalla den så, och ger oss alldeles för höga kostnader. Detta har på lönepolitikens område betytt stegringar med 10 procent under flera år nominellt sett. Det är uppenbart att en sådan stegringstakt inte kan få fortgå. Därför blir det nödvändigt att pressa ned de offentliga utgifterna. Inom högerpartiet anser vi att en av de främsta uppgifterna inom rikspolitiken bör vara att i fortsättningen se till att de offentliga utgifterna stannar inom produktivitetsökningens ram. Det går inte, menar vi, att låta utgifterna stiga hur mycket som helst. Resultatet måste då bli krav på ständigt återkommande skattehöjningar. Det har också visat sig att regeringen tror att den kan bekämpa inflationen med höjda skatter, vilket naturligtvis leder till att den enskilda människan får behålla mindre av sina inkomster. Vi inom högerpartiet har en helt annan syn på dessa ting. Vi föreslår i stället utgiftsminskningar som, om de hade godtagits, skulle skapat underlag för att dämpa inflationen. Det framgår av proposition 125 att sambandet mellan lönekostnadernas utveckling och inflationen blir alltmer uppenbar, då det framhålles att prisökningarna i år liksom under föregående år härrör från stegrade lönekostnader. Det finns därför all anledning att ta fasta på vad som sagts i propositionen, nämligen att utvecklingen på den ekonomiska politikens område bör äGrivas så att förutsättningar för en mera balanserad löneutveckling föreligger. Den rådande situationen är emellertid inte ny. Högerpartiet har sedan länge krävt att de orimliga marginalskatterna skulle justeras, inte minst för att skapa ett gynnsammare utgångsläge för löneförhandlingarna. Sverige har sedan länge intagit tätplatsen när det gäller höga skatter, och det kan väl knappast vara någonting att yvas över. Det allvarliga med vårt nuvarande skattesystem är att det bidrar till prisstegringar och därmed till inflation. Från allt större grupper kommer nu kravet att man vid lönesättningen skall ta hänsyn till vad som är kvar sedan skatten betalats. Den hårda progressivitet som vi nu har drabbar praktiskt taget alla inkomsttagare i vårt land och är omöjlig att upprätthålla, därför att de lönehöjningar som kommer att erfordras för att kompensation skall kunna erhållas för både prisstegringarna och den hårda marginalskatten skulle bli av sådan storleksordning att det svenska näringslivets konkurrensförmåga bleve mycket svår att upprätthålla. Resultatet blir i så fall bara återigen lönestegringar, skattestegringar och prisstegringar, vilket kommer att resultera i ökade kostnader och ytterligare försvagning av näringslivet. Högerpartiet har därför i sin bedömning av läget kommit fram till att det är angeläget att minska progressionen i skatteskalorna, inte minst för att skapa ett bättre utgångsläge vid kommande löneförhandlingar. Vårt förslag innebär en ändring av skatteskalorna för gifta i skikten 12 000—40 000 kronor och för ensamstående i skikten 6 000— 12000. Det betyder för budgetåret 1967/68 en minskad inkomst för staten på 225 miljoner kronor. För helt budgetår skulle det betyda en inkomstminskning för staten med cirka 725 miljoner kronor. Om detta och övriga förslag, som vi framfört i anslutning till denna proposition, kunde genomföras är vi Övertygade om att detta skulle bidra till att väsentligt stärka vår samhällsekonomi. Vi återkommer även i år med krav på indexreglering av skattesystemet. Vi resonerar som så att det då statsmakterna inte kan bemästra penningvärdet är orimligt med ett skattesystem som på grund härav ger staten ökade inkomster. Tillsammans med de andra oppositionspartierna hemställer vi därför att en undersökning kommer till stånd rörande metoder att undvika inflationens verkningar vid beskattningen och att förslag i anledning därav förelägges riksdagen. Den allmänna skatteberedningen föreslog ju i sitt betänkande häromåret att den nuvarande varuskatten skulle ersättas med en konkurrensneutral mervärdeskatt. Det tidigare åberopade dåliga handelsutbytet med främmande land gör det enligt vår mening angeläget att snarast företa en sådan omläggning av varuskatten. De svenska exportörerna belastas ju med skatt för sina investeringar och försättes därigenom i sämre konkurrensläge gentemot utländska företag. Detsamma gäller gi vetvis svenska företag som på hemmamarknaden konkurrerar med utländska produkter. Införes mervärdeskatten återställes ordningen i så måtto, att de svenska företagen blir konkurrensjämställda då det gäller beskattningen. Vi hemställer därför i reservation om förslag till 1968 års riksdag. Beträffande bevillningsutskottets betänkande kommer jag att ansluta mig till de reservationer som upptar herr Gösta Jacobsson som första namn.

Herr talman! Jag har varit en mycket trägen avlyssnare av dagens ekonomiska debatt och skulle kanske ha haft anledning att här ta upp några av de marginalanteckningar som jag har gjort. Jag skall emellertid inte göra det. Jag skall bara helt kort beröra en sak, som herr Sundin svarar för. Han sade nämligen, att Tage Erlander och kompani har trott sig leva i bibelns tusenåriga rike och därmed drivit oss fram till den besvärliga ekonomiska situation, som vi i dag alla upplever. Herr Sundin fortsätter och säger, att varningsord från oppositionspartierna inte har saknats och att många av de alternativ som de har lagt skulle ha bidragit till en betydligt bättre ekonomisk situation än dagens. Jag skall inte ta upp någon närkamp med herr Sundin om detta, utan hänvisar till statsrådet Wickmans anförande. Här har hållits många seriösa och väl genomtänkta anföranden i dag om löneoch prisstabilisering, om nödvändigheten av att föra en sådan ekonomisk politik att vi kan stå oss väl i konkurrensen med andra länder. Jag skulle kunna rekommendera herrarna att i sin missionsverksamhet hålla dessa föreläsningar i exempelvis Oslo. Där har ni väl åtminstone den chansen att få tala till dem som mera tror på er än i den här kammaren. I Norge har det hänt någonting som är Överraskande. I dagarna har man där sprängt prisval len, man har klivit över vad man kallar det röda strecket och befinner sig helt plötsligt i den situationen att man har fått en nära nog 6-procentig prishöjning. Vad den sedan kommer att leda till i fråga om kompensationstänkande och övriga prisstegringar återstår att se. Jag anklagar inte den norska regeringen för detta. Det är en utveckling som vi har sett i nästan alla västeuropeiska industriländer. Det finns de som kanske har haft samma ambitioner som vi att anstränga sig mera än vad resurserna medgivit. Men det måste dock vara en stor besvikelse för de norska väljare som ändå för två år sedan trodde på att det var enkelt att klara problematiken med löner och priser och självfallet förväntade sig att man skulle få den stabilitet som hade utlovats. De måste vara gruvligen besvikna. Därmed skall jag hålla mig strikt till bevillningsutskottets föreliggande betänkande. Nu har emellertid statsrådet Wickman fungerat som den mest lysande företrädare för bevillningsutskottets majoritet. Hans försynta men mycket nedgörande kritik av de förslag som har framförts i reservationerna lämnar inte mycket övrigt att önska. Dock några kommentarer! Herr Yngve Nilsson nämnde nyligen härifrån talarstolen att vi har ett av de högsta skattetrycken i Europa. Jag har tidigare från denna talarstol sagt att det inte är osannolikt att vi leder skatteligan i Europa. Det är emellertid en mycket ointressant fråga, ty om man skall analysera ett skattetryck får man väl också ta reda på vad man får för de skatter man erlägger. Skatt är egentligen bara det pris vi betalar för de offentliga tjänster vi får. Gör man en analys av vad man får för skattepengarna, är jag inte alldeles säker på att man upptäcker att vi befinner oss i det läge som herr Yngve Nilsson redogjorde för. skalorna är en gammal bekant. Det är bara den skillnaden att den här gången har högerrepresentanterna i reservationen presenterat på vilket sätt man avser att täcka det inkomstbortfall som sker genom en justering av skatteskalorna. Jag accepterar det som ett hederligt bud att åtminstone visa på hur man skall täcka ett inkomstbortfall. Nu har statsrådet Wickman pekat på den luft som ligger i den budgeten. Den är inte realistisk, och än mindre realistisk blir den ju av att riksdagen redan har beslutat att icke acceptera de föreslagna besparingarna. Herr Gösta Jacobsson sade att högerpartiet inte har lagt fram någon alternativ budget för 1968/69, då inkomstbortfallet blir betydligt större. Nej, försiktigheten bjuder nog till det. Man får försöka finna sig i att ta det litet peu å peu, och då blir herr Jacbossons tal om flerårsbudget också ett slag i luften. Högerförslaget skiljer sig dock, som sagt, fördelaktigt från den reservation som bygger på mittenpartiernas motion angående reformering av skattesystemet. Statsrådet, som var modest i sin betygssättning, sade att förslaget är ett politiskt önskeprogram. Jag, som är litet råare i tonen, vill använda ett annat uttryck och säga att det är politiskt skoj att presentera ett sådant förslag. Det rör sig om miljardbelopp, men i motsats till högerreservanterna har man inte ansträngt sig för att anvisa någon väg att täcka inkomstbortfallet. Man gör det verkligen lätt för sig när man säger att man avstår med hänsyn till det statsfinansiella läget. Det är en bekväm situation, men så får reservationen stå för vad den är värd. I fråga om mervärdeskatten tycks alla de borgerliga partierna vara ense om att tidpunkten nu är inne, då det skall läggas fram ett konkret förslag härom. Det framhålles att frågan måste vara tillräckligt utredd, om nu den goda viljan finns, som det sägs, att lägga fram ett förslag om medvärdeskatt redan till höstriksdagen. Man tycks ha glömt bort att allmänna skatteberedningens förslag om medvärdeskatt blev tämligen sönderskjutet under remissbehandlingen. Det går följaktligen inte för finansministern att lägga fram utredningsförslaget utan omfattande omarbetningar. Jag delar i långa stycken herr Ferdinand Nilssons kritiska synpunkter på mervärdeskatten, ehuruväl jag tror att vi med hänsyn till utvecklingen i övrigt i Europa inte kommer undan den. Jag hoppas emellertid att finansministern verkligen har möjligheter att lägga fram ett sådant förslag att det inte blir den betydande skatteövervältring som eljest är inbakad i systemet. Nu tycks herr Sundin vara intresserad av att få ett förslag i, som han uttryckte det, omarbetad form. Däremot hyste herr Lundström stor oro för att man i finansdepartementet tydligen är inställd på att göra väsentliga omarbetningar av skatteberedningens förslag. I likhet med herr Ferdinand Nilsson kan jag inte finna annat än att införande av mervärdeskatt innebär en direkt övervältring på konsumenterna. Visserligen har det sagts att näringslivet påtar sig betalningsansvaret för sociala utgifter såsom ett pris för att bli befriat från den allmänna omsättningsskatten. Ja, herr talman, det är ett pris som näringslivet säkert är villigt att betala, ty det blir ju ändå en inteckning i den lönepott som sedan skall förhandlas om. Mervärdeskatten blir därför en total övervältring på konsumenterna. Detta är skillnaden när det gäller omsättningsskatten. Jag tror i likhet med statsrådet att mervärdeskatten inte är en sådan där trollformel »simsalabim» — statsrådet uttryckte sig inte så men det var innebörden i hans yttrande — som löser alla ekonomiska problem. Om vi, som jag höll på att säga, tyvärr måste acceptera att en mervärdeskatt står och knackar på dörren, får utvecklingen visa vid vilken tidpunkt den skall sättas in. Jag är dock fullständigt på det klara med att det inte är en skattereform som löser skattetrycket och de ekonomiska bekymren för den stora breda massan av människor i detta land. Jag kommer senare, herr talman, att ställa yrkanden vid den tidpunkt när dessa yrkanden skall ställas.

Herr talman! Jag skall, herr Einar Eriksson, inte orda mer om mervärdeskatten. Jag vill dock framhålla att skatteberedningens förslag då det gäller de mindre företagen och speciellt de små jordbruken inte var fulländat. Enligt de upplysningar som har lämnats skulle det emellertid finnas vägar att klara av detta problem. Det var av den anledningen som jag fällde det realistiska yttrandet härom i mitt förra anförande. Herr Einar Eriksson tolkar mitt anförande på något sätt som en viss potentat läser bibeln. Om man lösrycker bara en mening, blir det ungefär det sammanhang som herr Einar Eriksson lät påskina från talarstolen. Läs i stället det som jag tidigare framhöll om den pessimism som kompletteringspropositionen andas! Ingen inom socialdemokratin kan komma ifrån detta. De åtgärder som vi ifrån oppositionspartierna har föreslagit måste på något sätt vidtagas. Ni har väl inte, herr Einar Eriksson, blivit så självgoda, att det inte för er finns andra partikonstellationer i vårt land som har en åsikt om hur man skall bedriva politik på det ena eller andra området. Enligt ett citat, som jag inte skall upprepa, fick man den uppfattningen att herr Erlander och kompani tycktes leva i det tusenåriga riket. Om herr Einar Eriksson inte kan fullfölja den tanken, vill jag ge honom ett råd på vägen, nämligen detta: Man skall inte skryta om vett och dygd, när förmågan att göra rätt är fjärran. Så tolkar jag oppositionens in ställning till den socialdemokratiska politiken på detta område. Avslutningsvis bara en reflexion till, herr talman. Man säger att de förslag vi lagt fram innebär en miljardrullning. Vi har tydligt och klart sagt att vårt lands ekonomi är sådan — jag behöver inte tala om vem som satt oss i det prekära läget — att det inte finns utrymme för reformer i dagens läge. Därför har mittenpartierna motionerat principiellt och är beredda att med en progressiv politik, när ekonomin det tillåter, successivt genomföra de förslag som motionerna i princip innehåller. Allra sist bara en enkel fråga, herr talman: Har socialdemokratin över huvud taget ingen målsättning för framtiden?

Herr talman! Herr Eriksson i Uppsala betecknade den sista reservationen i bevillningsutskottets betänkande som ett »politiskt skoj». Jag vill bara säga att denna otidighet mot folkpartiets och centerpartiets i flera år framförda reformprogram icke kräver någon replik, endast förakt. I ett tidigare anförande har jag klart sagt ifrån, att när det gäller kommande skattejusteringar får man givetvis noga ta hänsyn till de samhällsekonomiska förutsättningarna. Dessa är ju inte alltid givna utan beror också på den ekonomiska politik som förs. Meddelandet att regeringen inte ämnar följa skatteberedningens riktlinjer har jag betecknat som en sensation. Någon särskild oro har jag inte uttalat utan sagt att vi får se vad förslagen innehåller; först då kan vi diskutera dem. Det är dock tydligt att vad vi och väl alla väntade och vad herr Sundin nyss talade om inte gäller, nämligen att man i kanslihuset skulle göra vissa justeringar och förändringar, förenklingar och förbättringar i skatteberedningens förslag — det tycks vara ett helt nytt förslag som kommer att framläggas. Naturligtvis kan man inte uttala sig om det förrän man sett det.

Herr talman! Till herr Sundin vill jag säga att var självgodheten finns mantalsskriven får väl kammarens ledamöter själva avgöra. Det är mera intressant när herr Sundin säger att man från centerpartiets sida medger att det inte finns något utrymme för de skatteförslag som man Jagt fram utan att det är fråga om en principiell målsättning. Ja, hur rimmar den principiella målsättningen med den flerårsprognos som redovisas i den reviderade finansplanen? Det finns sannolikt inget utrymme för någonting av det som centerpartiet föreslår. Följaktligen är mittenpartiernas motion inte en målsättning utan ett prov utan värde. Jag förstår att herr Lundström tog illa vid sig av att jag betraktade folkpartiets principiella skattemålsättning som politiskt skoj. Jag erinrar mig en TV-utsändning från Multikonst, efter vilken Per Oscarsson blev illa ansatt. Det är farligt eller i varje fall skapar irritation när man kallar saker och ting vid deras rätta namn.

Herr talman! Endast några ord till bankoutskottets utlåtande nr 40 i anledning av motioner angående inkomsten från riksbanksfonden. De här nämnda motionerna gäller hur mycket av riksbankens beräknade vinst som skall tas upp i riksstaten för nästa år. I statsverkspropositionen från januari månad och den nu framlagda kompletteringspropositionen är en inkomst från riksbanksfonden på 150 miljoner kronor upptagen. I högermotionen har ett högre belopp, 220 miljoner kronor, föreslagits och i folkpartimotionen 200 miljoner kronor, det belopp som reservanterna nu enats om. Utskottsmajoriteten anser — i likhet med riksbanksfullmäktige som yttrat sig över motionerna — att man icke skall gå högre än de föreslagna 150 miljonerna. Det här är ju en förhandsbedömning, en beräknad vinst under 1967. Vilket belopp som faktiskt skall inlevereras kommer alltså att bestämmas av nästa års riksdag. Att vinsten under det senaste året gick upp till 229 miljoner kronor bör väl icke vara anledning att i år öka beloppet enligt reservanternas förslag. Eftersom uppkommen vinst bl.a. är beroende av rådande ränteläge, finns det ingen anledning att i år — när det blivit en räntesänkning, som kan följas av flera — beräkna samma vinst som i fjol. Om anledningen att beräkna en större vinst är ambitionen att förbättra budgetbalansen, är väl åtgärden även ur den synpunkten diskutabel. Det skulle betyda att man späder på efterfrågetrycket med 50 miljoner kronor. Det förefaller vara mycket oklokt att i förväg inteckna en så stor vinst som föreslagits i reservationen. Samhällsekonomin talar väl för mera restriktivitet i stället. Jag kommer senare, herr talman, att yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman!

Det är ju på detta sakmaterial som riksdagsdebatten bygger. I det aktuella betänkandet behandlas en motion i vilken de s.k. ensamståendes skattesituation tas upp. Kammarens ärade ledamöter känner väl till problemställningen. Den har varit uppe vid tidigare tillfällen och gäller avvägningen av skattetrycket mellan gifta personer och s.k. ensamstående. Jag vill i dag liksom tidigare understryka att gruppen s.k. ensamstående är den relativt hårdast beskattade kate gorin medborgare. De utgör också en stor grupp skattskyldiga, enligt allmänna skatteberedningen 1,7 miljon. Desslikes är det en heterogen grupp: där finns änkor, änklingar, frånskilda och ogifta. Genom 1965 års riksdagsbeslut, som dagens utskottsbetänkande kallar »reformeringen av beskattningen», fick de medborgare som tillhör civilståndet gifta större skattelättnader än gruppen ensamstående. När utskottet nu säger att det 1965 bl.a. var angeläget att i första hand åstadkomma lättnader för barnfamiljerna, vill jag först av allt slå fast, att detta är ett ansvar som den s.k. ensamståendegruppen helt visst gärna delar. Men jag vill påminna om att inom familjekategorin finns en skattegrupp, den barnlösa familjen, som enbart i kraft av sitt civilstånd beskattas efter en betydligt fördelaktigare skatteskala än vad som är fallet för ensamstående i samma inkomstklass och med i många fall nödvändigtvis lika stora utgifter på grund av t.ex. vårduppgifter eller försörjningsbörda mot anhöriga. Jag vill i det sammanhanget också påminna om den undersökning som för något år sedan gjordes här i Stockholm och som gällde 45000 ensamstående kvinnor i åldern 50—066 år, varav enligt uppgift cirka en åttondel ägnade sig åt oavlönat hushållsoch vårdarbete. Hälften av dessa 45000 kvinnor hade cirka 750 kronor i månaden, och en fjärdedel hade inkomster som understeg 470 kronor i månaden. Konstaterar man då att en ensamstående tillhörande denna kategori betalar en skatteprocent på ungefär 15 eller 22, medan procenttalet för gift person i samma inkomstgrupp är 10, frågar man sig om den skatteskalan verkligen slår vakt omkring principen skatt efter bärkraft. Jag förstår också de 14000 kvinnor i denna undersökning som förklarat sig villiga att delta i någon kurs för utbildning eller vidareutbildning för att få det bättre ekonomiskt. Måtte dessa för sök leda till framgång! Möjligheterna till mera kvalificerade sysselsättningar för medelålders ensamstående kvinnlig arbetskraft är inte alltför stora. Men den viktigaste frågan i detta sammanhang är och förblir att hela beskattningsproblemet beträffande den s.k. ensamståendegruppen tas upp till behandling. Denna grupp intar genom den statliga inkomsttaxeringen en undantagsställning, som innebär en orättvisa i jämförelse med t.ex. gifta personer utan barn.

Skulle denna kategori beskattas lika hårt som de ensamstående skulle det röra sig om många gånger större belopp än 100 miljoner kronor — man har t.o.m. talat om miljardbelopp. Det finns för mig, herr talman, ingen anledning att gå närmare in på detaljer omkring den s.k. ensamstående kategorins skatteproblem. Jag motser med stor förväntan familjebeskattningens utredning — utskottet har ju i sin skrivning klart framhållit att de s.k. ensamståendes skatteförhållanden kommer att beaktas. Det är en stor och heterogen grupp medborgare — skattebetalare — som berörs, och i bland annat pressdebatten har under senare år det stora intresset för detta skattespörsmål varit helt påtagligt. Herr talman! I avvaktan på familjeskatteberedningens = förutsättningslösa utredning, prövning och förslag beträffande bl.a. skatteskalornas konstruktion och relationen mellan gifta och ensamstående inskränker jag mig i dag till att instämma i de yrkanden om bifall till reservation I i bevillningsut skottets betänkande nr 50 som kommer att ställas.

Herr talman! I likalydande interpellationer har herr Gösta Jacobsson i första kammaren och herr Björkman i andra kammaren frågat huruvida regeringen avser att lämna riksdagen meddelande om regeringens ställningstagande i frågan om anslutning till EEC så att riksdagen därigenom — på sätt som sker i övriga nordiska parlament — får tillfälle att debattera frågan före vårsessionens slut och innan ansökan gÖrS.
Herr talman! I en interpellation har herr Björkman frågat huruvida regeringen avser att lämna riksdagen meddelande om regeringens ställningstagande i frågan om anslutning till EEC så att riksdagen därigenom — på sätt som sker i övriga nordiska parlament — får tillfälle att debattera frågan före vårsessionens slut och innan ansökan görs.
Sedan riksdagen senast debatterade integrationsfrågan — i mars i år — har den brittiska regeringen, följd av den danska och irländska, lämnat in en ansökan om förhandlingar om medlemsskap i EEC.
Sedan riksdagen senast debatterade integrationsfrågan — i mars i år — har den brittiska regeringen, följd av den danska och irländska, lämnat in en ansökan om förhandlingar om medlemsskap i EEC.
I ett regeringsuttalande samma dag som den brittiska regeringen tillkännagav sitt beslut — den 2 maj — hälsade den svenska regeringen det brittiska beslutet med tillfredsställelse och sade sig hoppas på att denna ansökan skulle få ett positivt mottagande och snarast leda till resultat.
som den brittiska regeringen tillkännagav sitt beslut — den 2 maj — hälsade den svenska regeringen det brittiska beslutet med tillfredsställelse och sade sig hoppas på att denna ansökan skulle få ett positivt mottagande och snarast leda till resultat. Regeringen förklarade också i detta uttalande att den är beredd till överläggningar och förhandlingar om en anslutning till EEC i former som är förenliga med ett konsekvent fullföljande av vår neutralitetspolitik.
Regeringen förklarade också i detta uttalande att den är beredd till överläggningar och förhandlingar om en anslutning till EEC i former som är förenliga med ett konsekvent fullföljande av vår neutralitetspolitik. Denna hållning klargjordes för övrigt redan i den handelspolitiska debatten i mars då regeringen förklarade att den för Sveriges del önskade en snar lösning och en så nära anslutning till en stor europeisk marknad som är möjlig utan att ge avkall på vår neutralitetspolitik. Dessa uttalanden täcker fortfarande situationen.
Denna hållning klargjordes för övrigt redan i den handelspolitiska debatten i mars, då regeringen förklarade att den för Sveriges del önskade en snar lösning och en så nära anslutning till en stor europeisk marknad som är möjlig utan att ge avkall på vår neutralitetspolitik. Dessa uttalanden täcker fortfarande situationen.
Regeringen har ännu inte tagit slutgiltig ställning vare sig till tidpunkten eller formen för en ansökan om förhandlingar med EEC. Det föreligger därför inte underlag för en debatt i interpellationens mening. Regeringen kommer inte att fatta något beslut i frågan före vårriksdagens slut. Våra överväganden beträffande en svensk ansökan kommer att redovisas i utrikesnämnden. Först därefter kan ett beslut bli aktuellt.
Regeringen har ännu inte tagit slutgiltig ställning till vare sig tidpunkten eller formen för en ansökan om förhandlingar med EEC. Det föreligger därför inte underlag för en debatt i interpellationens mening. Regeringen kommer inte att fatta något beslut i frågan före vårriksdagens slut. Våra överväganden beträffande en svensk ansökan kommer att redovisas 1 utrikesnämnden. Först därefter kan ett beslut bli aktuellt.
Som vi i dag bedömer situationen är det emellertid troligt att vi tidsmässigt söker samordna vårt handlande med Norge. Det finns mycket som talar för att vi håller detta nordiska samband. Norge väntas lämna in en förhandlingsansökan under sommaren. Frågan om formen för den förhandlingsansökan som vi under dessa omständigheter kommer att göra måste givetvis noggrant övervägas.
Som vi i dag bedömer situationen är det emellertid troligt att vi tidsmässigt söker samordna vårt handlande med Norge. Det finns mycket som talar för att vi håller detta nordiska samband. Norge väntas lämna in en förhandlingsansökan under sommaren. Frågan om formen för den förhandlingsansökan som vi under dessa omständigheter kommer att göra måste givetvis noggrant övervägas.
Den kommer, som uttryckligen framhållits i regeringsuttalandet den 2 maj, att bestämmas dels av vårt intresse av ett så nära ekonomiskt samarbete med EEC som möjligt och dels av vårt krav på att kunna fullfölja vår neutralitetspolitik. Denna kan aldrig bli föremål för förhandlingar.
Den kommer, som uttryckligen framhållits i regeringsuttalandet den 2 maj, att bestämmas dels av vårt intresse av ett så nära ekonomiskt samarbete med EEC som möjligt och dels av vårt krav på att kunna fullfölja vår neutralitetspolitik. Denna kan aldrig bli föremål för förhandlingar. Situationen sådan den utvecklats sedan den handelspolitiska debatten i mars är emellertid fortfarande mycket oklar beträffande möjligheterna att uppnå bilaterala förhandlingslösningar med EEC. Vi vet i dag inte när de brittiska förhandlingarna kan ta sin början, vi vet inte hur långvariga de kan bli, och vi kan inte heller förutsäga resultatet. De flesta anser att det kan bli fråga om långvariga förhandlingar.
Situationen sådan den utvecklats sedan den handelspolitiska debatten i mars är emellertid fortfarande mycket oklar beträffande möjligheterna att uppnå bilaterala förhandlingslösningar med EEC. Vi vet i dag inte när de brittiska förhandlingarna kan ta sin början, vi vet inte hur långvariga de kan bli och vi kan inte heller förutsäga resultatet. De flesta anser att det kan bli fråga om långvariga förhandlingar. Till dess vi nått klarhet om förutsättningarna för en uppgörelse i marknadsfrågan är det enligt regeringens uppfattning av utomordentlig vikt att samarbetet inom EFTA fortsätter och utvecklas. Det är en faktor regeringen tar stor hänsyn till vid bedömningen av Det är regeringens uppriktiga önskan att finna en handlingslinje i denna fråga som omfattas av riksdagens alla partier.
Till dess vi nått klarhet om förutsättningarna för en uppgörelse i marknadsfrågan är det enligt regeringens uppfattning av utomordentlig vikt att samarbetet inom EFTA fortsätter och utvecklas. Det är en faktor regeringen tar stor hänsyn till vid bedömningen av hur vår handelspolitik nu bör utformas. Det är regeringens uppriktiga önskan att finna en handlingslinje i denna fråga som omfattas av riksdagens alla partier. Under den tid riksdagen är åtskild kommer regeringen att hålla utrikesnämnden underrättad om varje förändring av läget som kan tillmätas större vikt. Ett beslut om att inge en förhandlingsansökan till EEC kommer, som framhållits, att föregås av överläggningar med utrikesnämnden. Dessa har till syfte att nå samförstånd om tidpunkten för och innehållet i en sådan ansökan.
Under den tid riksdagen är åtskild kommer regeringen att hålla utrikesnämnden underrättad om varje förändring av läget som kan tillmätas större vikt. Ett beslut om att inge en förhandlingsansökan till EEC kommer, som framhållits, att föregås av överläggningar med utrikesnämnden. Dessa har till syfte att nå samförstånd om tidpunkten för och innehållet i en sådan ansökan.

Herr talman! Jag får hjärtligt tacka handelsministern för svaret på den av mig och herr Björkman i andra kammaren framställda interpellationen i EEC-frågan. Genom sitt uttalande till offentligheten den 2 maj — i anslutning till att den brittiska regeringen lämnade in sin ansökan om förhandlingar om medlemskap i EEC, följd av Danmark och TIrland — har regeringen förklarat sig vara beredd till överläggningar och förhandlingar om en svensk anslutning till EEC i former, som är förenliga med ett konsekvent fullföljande av vår neutralitetspolitik. Då förklaringen nu upprepas, vill jag börja med att hälsa regeringens ställningstagande i denna del med tillfredsställelse. Jag måste emellertid beklaga att regeringen inte tagit slutgiltig ställning, vare sig till tidpunkten eller formen för den svenska ansökan, och att det därför enligt regeringens mening »inte föreligger underlag för en debatt i interpellationens mening». Det gäller dock en av de viktigaste frågor, kanske den viktigaste, som vår generation har att behandla, och det hade därför inte varit för mycket begärt att riksdagen fått tillfälle till en debatt på grundval av allt tillgängligt material innan ansökan göres. Jag vill särskilt understryka de tre sista orden, innan ansökan göres. Det är dock hos riksdagens båda kamrar avgörandet ytterst ligger. Att utrikesnämnden höres, fråntar icke riksdagen dess rätt och ansvar redan på ansökningsstadiet. Jag vill erinra om att innan den föregående ansökan gjordes, nämligen på hösten 1961, föregicks den av ett utförligt meddelande till riksdagen den 25 oktober, i vilket problemställningarna noggrant penetrerades på åtta och en halv sidor. Det föranledde en livlig debatt i riksdagens båda kamrar. Det borde ha funnits möjligheter till en liknande redogörelse nu. Beredskapen i departementen lär ju vara god, och herr Lange, som varit med från början, kan saken bättre än någon annan. Detta om den formella sidan. Vad härefter angår själva saken vill jag för undvikande av varje missförstånd börja med att även denna gång deklarera att jag inte har någon annan mening än regeringen och riksdagen i Övrigt, nämligen att en svensk inträdesansökan måste göras med reservation för vårt lands neutralitet. Därom råder alltså full enighet. Här skulle jag vilja tillägga att enligt min uppfattning utlandet ganska väl känner till vår neutralitetspolitik. Jag tror också att främmande länder respekterar den, såvitt jag vid många samtal med representativa utländska kontakter kunnat finna. Jag vill emellertid inte underlåta att tala om att vad man bland utländska parlamentariker — jag tänker närmast på mina kontakter inom Europarådet — säger härom. De säger ungefär så här: Vi känner alla väl till den svenska neutraliteten, men varför skall vi få höra talas om den morgon, middag och kväll — monotont upprepad, så att den står oss alla upp i halsen? Däremot hör vi ingenting om er vilja till samarbete. Vad vill ni egentligen? Man tvivlar med andra ord, herr talman, på vårt positiva intresse — med rätt eller orätt. Jag skulle vilja säga med orätt. Till detta skulle jag vilja foga den kommentaren, att vad det nu främst gäller från svensk sida är att övertyga medlemsstaterna inom EEC och världen i övrigt om att vi verkligen är beredda till europeiskt ekonomiskt samarbete i anda och mening och på bred front inom ramen för Romavtalet. Vi måste också själva lyfta oss till de stora framtidsperspektiven på detta område, När den brittiske premiärministern Harold Wilson inledde sin aktion i Bryssel, började han med ett tillkännagivande att Storbritannien vore berett att godta Romavtalet som bas för förhandlingarna. Något sådant tillkännagivande har inte kommit från den svenska regeringen. Många frågor skulle kunna ställas, men jag gör inte det. En enda fråga dock: Vad har regeringen gjort för att informera allmänheten om vad som förestår ? Herr talman! Jag är medveten om att förhandlingsläget är ömtåligt och kärvt — vi och herr Lange har mycket motstånd att övervinna — och att förhandlingarna kräver stor klokskap, gott omdöme och diplomatisk takt. Missgrepp kan bli ödesdigra. Jag skall i nuvarande läge inte gå närmare in på ansökningsformen i annan mån än att uttala att den enligt min mening i första hand bör gå ut på fullt medlemskap, då vårt land endast härigenom får tillfälle att delta i de beslut som också rör oss själva, men att även andra associationsformer, som ger oss möjligheter att komma innanför tullmuren, kan övervägas. Huvudsaken är att vårt land inte ställes utanför, eller närmare bestämt att vårt land inte ensamt blir ställt utanför, medan övriga nordiska stater kommer in. Det skulle ju innebära att Sverige kan komma att genom en tullmur skiljas inte bara från de nuvarande EEC-länderna utan därjämte även från England, Danmark och Norge — och det vore den verkliga olyckan. Det skulle inte kunna undgå att få vittgående politiska återverkningar. Vår förhandlingssituation är uppenbarligen inte den bästa, inte minst sedan EFTA-solidariteten spruckit och vårt land lämnats att gå sin egen väg. Vi måste göra klart för oss, att det är andra än vi som har nyckeln till entré dörren till EEC i sina händer. Och till sist: I de kommande förhandlingarna måste regeringen låta sig angeläget vara att agera så att det inte är lätt för Bryssel och EEC-staterna att säga nej till vår ansökan. Herr talman! Sverige behöver Europa, men jag tror också att Europa behöver Sverige för att den gemensamma marknaden skall kunna fungera på bästa sätt. Härtill måste vi knyta våra förhoppningar.

Herr talman! Herr Gösta Jacobsson komplimenterade handelsminister Lange för den diplomatiska takt som handelsministern i vissa skeden har visat i frågan om Sveriges förhållanden till EEC. Han hänvisade också till den stora kunnighet som handelsministern har på detta område. Jag tror att det är riktigt att betona att kunskapen är stor hos herr Lange men ofta är bristfällig hos allmänheten om de komplicerade förhållanden som råder mellan Sverige som ett av många ansökande länder att komma in i EEC å ena sidan och EEC å den andra sidan. Det är också naturligt att den kunskapen inte får ligga endast hos några få personer i vårt land. Det får inte endast vara Industriförbundet, handelsdepartementet eller delar av utrikesdepartementet som särskilt har penetrerat dessa frågor. Statsminister Tage Erlander har vid ett par tillfällen, som handelsministern säkert erinrar sig, betonat att vad det här gäller är kanske den svåraste förhandlingsfråga som Sverige stått inför under efterkrigsperioden. Därför är det ett demokratiskt krav att riksdagen och en så stor opinion som möjligt får tillfälle att deltaga i den diskussion som måste föregå ett avgörande beslut om Sveriges ställning till EEC. Detta är orsaken till att jag närmast vill uttrycka min glädje över att handelsministern här i elfte timmen av riksdagens vårsession har varit beredd att ändå svara på den av herr Jacobsson framställda interpellationen om Sveriges relationer till EEC i framtiden.

Herr talman! Låt mig börja med att erinra om den snabba utveckling som denna fråga har företett sedan vi sist hade möjlighet att diskutera den i denna kammare. President de Gaulles senaste uttalanden om Englands och de skandinaviska ländernas möjligheter att bli medlemmar av EEC har tolkats på olika sätt. Alldeles oavsett vilken tolkning som är den riktiga måste man tyvärr konstatera att de Gaulles uttalanden bidragit till att öka ovissheten om hur och när de olika EFTA-länderna och däribland även Sverige skall kunna anslutas till den gemensamma europeiska marknaden. Detta får emellertid inte leda till att vi i Sverige skall återgå till den egendomliga och oförklarliga passivitet som under lång tid utmärkte Sveriges officiella inställning till EEC. Det är i dag viktigare än någonsin att även vi deklarerar att vi vill ha förhandlingar med EEC för att Sverige skall kunna bli fullvärdig medlem, herr handelsminister, av EEC och få tillfälle att lämna sitt bidrag till utvecklingen av den europeiska ekonomiska gemenskapen. På dena punkt lämnar handelsministerns interpellationssvar många frågetecken. Vi måste enligt min mening också manövrera så att vi kommer med i samma förhandlingsomgång som de övriga nordiska länderna. Jag använder uttrycket manövrera. Uttrycket är inte vackert, men det visar den svårighet som vi står inför. Sverige måste inte minst med hänsyn till det stora handelsutbytet mellan de nordiska länderna se till så att dessa länders förhandlingar samordnas. För att detta skall bli möjligt måste vår begäran om förhandlingar lämnas in snarast möjligt denna sommar. Av den pressdebatt som förts tycks framgå att regeringen i tidshänseende i detta fall inte skiljer sig från vad vi från högerpartiet hävdar.

Vi är alla överens om att ett svenskt medlemsskap i EEC inte får beröva oss möjligheten att upprätthålla vår neutralitet i ett eventuellt krig. Men för att vi skall kunna få absolut klarhet om hur vi skall kunna förena ett medlemsskap i EEC med en fortsatt neutralitetspolitik måste vi förhandla med EEC härom. Så länge vi inte tar upp detta problem direkt med EEC-länderna själva, förblir frågan om den svenska neutralitetspolitikens förenlighet med ett fullt" medlemsskap i EEC enbart föremål för ensidiga förmodanden och gissningar. Frågan om medlemsskap och neutralitet måste alltså bli föremål för förhandlingar. Visar det sig vid dessa förhandlingar att medlemsskapet ej är förenligt med vår neutralitetspolitik — vilket jag inte tror — har vi helt naturligt möjlighet att dra oss ur. Men det skulle vara mycket oklokt av oss att låta denna fråga bli av sådan art — redan innan vi över huvud taget inlåter oss på förhandlingar — att den fördröjer eller onödigt krånglar till vårt förhandlingsläge. Det skall gärna erkännas att frågan om möjligheten att förena medlemsskap i EEC med vår alliansfrihet är mycket komplicerad och att den tarvar grundliga utredningar. Frågan hänger bl.a. direkt samman med såväl graden som arten av den övernationalitet som tilllämpas inom EEC. Jag vill i anledning därav i korthet erinra kammaren om vad som har skett på den punkten. Motsättningarna mellan de ledande kretsar inom EEC, som vill att gemenskapen skall styras av starkt övernationella organ, och dem som motsätter sig en dylik övernationalitet ledde på sommaren 1965 till en brytning mellan Frankrike och de andra fem medlemsländerna. Efter att ha hållit sig borta från allt samarbete i EEC i 200 dagar återvände emellertid fransmännen våren 1966, och man lyckades då resonera sig fram till en kompromiss, den s.k. Luxembourgöverenskommelsen. Den gick i stort sett ut på att fransmännen godtog ett system för den gemensamma = jordbrukspolitikens finansiering som onekligen innebär att Frankrike överlåter en del av sin suveränitet på EEC-myndigheterna.

Detta betyder i praktiken att ministerrådet måste vara enhälligt för att kunna besluta i sådana frågor som av någon av medlemmarna klassificeras som väsentliga för det egna landets intressen. Detta har hittills inte en enda gång inträffat, och inte någon gång har en majoritet inom ministerrådet ens försökt att trumfa igenom ett beslut mot någon av medlemmarnas vilja. Vidare har utvecklingen lett därhän att ministerrådets möjligheter att behandla och avgöra olika frågor ökats på EEC-kommissionens bekostnad. Det har bl.a. skett genom att rådet byggt ut sin egen permanenta kommitté av sakkunniga, varigenom det inte i samma grad som tidigare är hänvisat till kommissionens förslag och utredningar. Ministerrådet har alltså för det första avstått från att förvandla sig självt till ett övernationellt organ och för det andra berövat den övernationellt konstruerade och fungerande kommissionen en del av dess tidigare mycket stora inflytande. Denna utveckling tyder onekligen på att de tongivande kretsarna inom EEC vill gå varsamt fram med överflyttandet av de enskilda staternas suveränitet till gemenskapens myndigheter och ämbetsverk, och detta bör vara ägnat att minska farhågorna för att medlemskap i EEC inte skulle vara förenligt med vår neutrala ställning. På samma sätt som Frankrike kunnat motsätta sig ett beslut som ansetts kunna beröra väsentliga franska intressen bör rimligtvis Sverige, om vårt land blir fullvärdig medlem, genom denna utbildade praxis kunna få sina intressen tillgodosedda, bl.a. i en för oss så central fråga som neutraliteten. Som enbart associerad medlem skulle Sverige så gott som helt sakna denna möjlighet. över huvud taget har farhågor och fördomar i alltför hög grad fått prägla de magra ansatser till en offentlig debatt om Sveriges förhållande till EEC som hittills förekommit. Förklaringen ligger nära till hands. Det råder helt enkelt en uppseendeväckande okunnighet — inte hos statsrådet Lange, som i detalj behärskar dessa frågor, utan hos opinionen — om vad EEC verkligcen är för någonting. Tyvärr kan regeringen inte frånkännas en viss skuld till detta förhållande. Jag tror också att svenska regeringens handlag i denna centrala fråga markant skiljer sig från de övriga nordiska regeringarnas sätt att agera. Den danska regeringen har t.ex. nyligen publicerat en saklig och föredömligt lättfattlig utredning om Danmark och den europeiska ekonomiska gemenskapen. Det är en stor utredning på över tusen sidor, och där redogör man för hur EEC kom till, vad som hittills skett inom EEC, vad som håller på att ske och vad som är planerat för framtiden. Vidare har man på område efter område undersökt vilka följder ett medlemskap skulle få för Danmark. Även i Norge har man tagit initiativet till en liknande utredning. Man kan därför säga att både i Danmark och i Norge regeringarna har sörjt för ett omfattande och sakligt underlag för den offentliga debatten om hela detta väldiga problemkomplex. Nu säger naturligtvis handelsminister Lange att man inte har legat på latsidan inom handelsdepartementet och inom kommerskollegium. Det är klart att även i vårt land en del utredningar har förekommit. Men det avgörande är att dessa utredningars resultat är för de flesta okänt. Det föreligger heller ingen sammanställning, ingen samlad analys av hur situationen nu ter sig för Sveriges vidkommande. Det är en försummelse som regeringen med det snaraste måste reparera. Ibland har det sagts att England och de andra länderna skulle kunna komma in i EEC och samtidigt kunna bevara den tullfrihet för industrivaror som nu råder mellan exempelvis England och Sverige. Jag tror att detta är ett tomt önsketänkande. EEC är en tullunion, och om man går med i den måste man också acceptera den gemensamma tullmur gentemot yttervärlden som är en väsentlig förutsättning för att tullunionen skall kunna fungera. England kan inte både vara med i tullunionen och stanna utanför den. Vad vi har att välja mellan här i Sve rige är inte det nuvarande EEC och det nuvarande EFTA. I stället måste vi ta ställning till om vi skall försöka komma med i ett med England-—Danmark —Norge utökat EEC eller om vi skall försöka hanka oss fram utanför detta utökade EEC. Valet borde inte vara svårt, men handlingsviljan hos den svenska regeringen har på den punkten hitintills visat sig vara för svag. Även för den fråga som vi i morgon mera utförligt skall diskutera här i kammaren, nämligen jordbrukspolitiken, är det av vitalt intresse att Sverige kommer med i EEC. Den bästa och mest rationellt välskötta delen av svenskt jordbruk skulle kunna klara sig utomordentligt bra på den europeiska stormarknaden. Många svenska jordbrukare, framför allt i södra och mellersta Sverige, bör kunna se fram med stora förväntningar mot en anslutning till EEC. Norrlandsjordbruket har naturligtvis inte samma goda förutsättningar att hävda sig på en sammanslagen europeisk stormarknad. Men det skulle säkert kunna få en gynnad särställning inom EEC, precis som exempelvis alpjordbruket i Centraleuropa. Bland jordbrukets experter har också många skäl anförts för en svensk anslutning till stormarknaden. För det första är en stor del av jordbruket i Sverige betydligt rationellare skött än jordbruket i EEC-länderna. För det andra får de svenska jordbrukarna tillgång till mångdubbelt större avsättningsmarknader än nu. För det tredje är den blivande stormarknadens importbehov en av orsakerna till att det aldrig kan bli tal om någon medveten minskning av jordbruksproduktionen inom EEC. I stället för att som nu är fallet hotas av en framtvingad krympning av produktionsvolymen skulle de svenska jordbrukarna efter en anslutning till det utökade EEC kunna uppmuntras att fortsätta att driva sin produktion. Men EEC är inte bara »gemensamma marknaden», inte bara ett stort av sättningsområde som våra exportindustrier och även jordbruket bör ha tillträde till om vi skall kunna upprätthålla vår höga levnadsstandard. Om man tror att det bara rör sig om tullar och export och dylika handelspolitiska problem så gör man sig skyldig till ett självbedrägeri. Inom EEC:s ram planeras också ett samarbete mellan medlemsstaterna inom de mest olika områden och i de mest skiftande former. Låt mig som ett exempel härpå peka på EEC-ländernas planer på att gemensamt försöka hejda den utveckling, som yttrar sig i att den vetenskapliga och den teknologiska klyftan mellan USA och Europa blir allt större. Just i dasarna har gemenskapens tre kommissioner och »höga myndighet» ställt samman ett förslag om gemensamma åtgärder. Det konstateras däri att det inte räcker med att bara skapa en tullunion. Man måste gå vidare och förvandla EEC till en ekonomisk union, ty endast därigenom får man de förutsättningar som krävs för att vi skall kunna hävda oss gentemot USA och längre fram kanske också gentemot Sovietunionen i fråga om vetenskap och teknologi. Det föreslås nu att forskningen inom EEC skall samordnas betydligt effektivare än hittills. Skattepolitiken skall få en sådan utformning att den bättre än hittills gynnar vetenskaplig forskning. Forskarna måste få bättre löner och större anslag till sina institutioner. Större företag skall kunna omändras till »Europabolag». Man måste införa »Europapatent», friare kapitalrörelser tvärsöver gränserna, gemensamma standardiseringsregler, snabb förmedling av forskningsresultat via en gemensam curopeisk central o.s.v. Jag har, herr talman, velat sluta med denna exemplifiering för att visa hur medlemsländerna genom sitt samarbete inom EEC skapar möjligheter att lösa uppgifter, som de troligen inte skulle ha gått i land med om icke EEC hade funnits och som för oss i Sverige bör erbjuda ökad stimulans och vilja att få vara med och bygga det nya Europa vidare,

Herr talman! Det föreligger stor enighet i de viktigaste principerna för en eventuell svensk anslutning till EEC. Alla är eniga om önskvärdheten av att Sverige i någon form blir delaktigt av den stora handelsgemenskap som EEC utgör. Det förefaller numera finnas stor enighet om att någon form av anslutning till EEC inte får äventyra den svenska alliansfriheten eller den svenska neutraliteten. Därutöver har egentligen av naturliga skäl debatten i vårt land inte sträckt sig, även om vi är medvetna om en rad andra svårigheter som skulle uppstå vid en eventuell anslutning — hur långtgående den nu kunde bli — t.ex. i fråga om Ööverstatligheten, etableringsrätten o. d. Med den ovisshet som råder på hela detta område för närvarande är det inte möjligt att i någon större utsträckning konkretisera debatten, utan vi får till stor del röra oss med antaganden och önskemål. Handelsministerns svar på interpellationen gav också vid handen att vi inte är i en sådan situation att vi kan uttala oss så bestämt just för ögonblicket. Utöver det neutralitetsvillkor som partierna synes vara eniga om vill jag också framföra ytterligare några synpunkter. Det är kanske en självklar sak jag yttrar, men jag vill ändå ytterligare understryka betydelsen av att regeringen, därest det kommer till verkliga förhandlingar om någon form av anslutning, om möjligt håller riksdagen å jour med vad som händer och i varje fall håller mycket god kontakt med de politiska partierna och i minst lika stor utsträckning med företrädare för det svenska näringslivet. Det är klart att EEC:s politiska betydelse har varit svårigheten för svensk anslutning. Det är framför allt i Bonndeklarationen av den 18 juli 1961 som den politiska deklarationen framkommer så starkt. På åtminstone ett tiotal ställen i det rätt korta aktstycket betonas den politiska gemenskapen och de politiska traditionerna och målen. Jag skall alls inte göra någon bedömning av de politiska principer som där deklarerats, men jag bara konstaterar att de inte är förenliga med den svenska alliansfriheten. Det är dock allas vår förhoppning att frågan om vårt lands politiska obundenhet skall kunna lösas vid ett samarbete med EEC. Jag ställer mig emellertid något skeptisk till både herr Jacobssons och herr Holmbergs långtgående uttalanden om fullt medlemskap. Jag skall inte avfärda frågan, men såsom jag uppfattar saken är det nog klokt att uttala sig med stor försiktighet när vi inte hunnit längre än vad som nu är fallet och inte ens gjort en ansökan om medlemskap. Den nationella suveräniteten och oberoendet måste uppmärksammas. Särskild vikt måste enligt vår mening läggas vid att frihandelssammanslutningens konstitution blir fullt förenlig med fria staters krav på suveränitet och oberoende. Ur denna synpunkt är det väsentligt att det högsta beslutande organet, rådet, genom majoritetsbeslut kan vidtaga åtgärder för att säkra medlemsstats rätt och intressen, medan det däremot fortfarande krävs enhällighet i fråga om beslut som innebär förpliktelser för medlemsstaterna. Därigenom uttrycktes varje enskild medlemsstats ansvar, och vidare garanteras en fri samverkan medlemsstaterna emellan inom den större enhet som frihandelssammanslutningen utgör. För Sverige, som är en alliansfri stat, har givetvis dessa spörsmål en särskild betydelse, och ur svensk synpunkt måste dessa grundläggande drag i konventionen hälsas med tillfredsställelse. En medveten strävan att stå utanför politiska blockbildningar är en grundval för svensk utrikespolitik, En sådan grundsyn måste självfallet återspegla sig på angränsande områden, såsom Ang. den ekonomiska politiken, m.m. försvarspolitik, handelspolitik, jordbrukspolitik o. s. v. Det måste eftersträvas att handelsförbindelserna inte utvecklas på sådant sätt att vi blir beroende av en viss ekonomisk politisk maktkonstellation. Vidare måste uppmärksammas att vår försvarspolitik förutsätter en viss grad av beredskap på det ekonomiska området. Därtill är det av betydelse att samarbetet mellan medlemsstaterna på jordbrukets område regleras genom särskilda bestämmelser. Konventionens stadganden synes oss möjliggöra ett fullföljande av vårt lands strävanden i dessa avseenden, även om det i betydande utsträckning är en fråga om hur bestämmelserna mera konkret skall tillämpas. Eftersom vi i Sverige anser att neutralitetsdeklarationer måste stödjas av ett efter våra resurser anpassat effektivt försvar så bör också i detta sammanhang erinras om den del av försvaret som utgöres av en tillfredsställande livsmedelsförsörjning. även den saken måste beaktas vid eventuella överläggningar med EEC och om den svenska neutraliteten. Ett svenskt jordbruk som kan förse vårt land med huvuddelen av livsmedlen måste beredas möjligheter att existera. När jag sedan framför vissa andra synpunkter på eventuella relationer till EEC så är det alls inte min mening att bara stå och begära fördelar åt vårt land. Vid förhandlingar måste vi vara beredda på åtskilliga eftergifter, men om det kan vara någon vägledning för regeringen att ur de debatter som föres nu i dag få veta vilka utgångspunkter man bör inta så finns det anledning att framföra synpunkter och önskemål redan nu. Det är två punkter som jag speciellt vill framhålla nu, och det är överstatligheten och etableringsfriheten i den nuvarande <EEC-organisationen.

Det heter där: »Rådet må med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen ändra fattade beslut, om dessa icke stå i överensstämmelse med de sålunda fastställda kriterierna.» Det är en långtgående överstatlighet som kommer till uttryck i denna del av fördraget och som man ställer sig betänksam inför från svensk synpunkt. Detta är emellertid bara ett par exempel på de mycket hårda formuleringar som förekommer i avtalet. Det är givetvis önskvärt att Sverige vid ett samarbete bör få slippa så mycket av de Ööverstatliga bestämmelserna som möjligt.

Det är också att observera de fria kapitalrörelserna, valutabestämmelserna och dylikt som är mycket långtgående i avtalet. Ännu en gång vill jag betona att jag inte avsett att Sverige skall plocka russinen ur kakan och undvika alla förpliktelser, men en rad av Romavtalets bestämmelser är så långtgående att de kan innebära en alltför genomgripande och för vårt land alltför ofördelaktig situation utan att ge fördelar som motväger nackdelarna. Jag vill tillägga att den ursprungliga tanken som bekant var att bilda ett västeuropeiskt frihandelsområde. Trots alla svårigheter som hittills mött att förverkliga den idén har den inte givits upp, utan man får hoppas att existensen av EEC och EFTA skall vara ett led på vägen till att nå ett större frihandelsområde som kan ge ökade möjligheter till förbättrade förhållanden i alla länder som vi hoppas skall komma att deltaga. Dessutom måste handelssamarbetet få en sådan utformning att man inte sätter u-länderna i en försämrad situation. Tvärtom måste vi anstränga oss för att inom handelssamarbetets ram ge effektiv hjälp åt u-länderna. Jag vill också ytterligare starkt understryka vad handelsministern sade i sitt svar att vi givetvis har allt intresse av att fortsätta att stärka EFTA tills det blir förändrade förhållanden. Därutöver vill jag ta upp en sak som förvånade mig mycket. Det gällde herr Holmbergs och jag tror också herr Jacobssons anförande. Man talade om den nordiska gemenskapen och tillät sig t.o.m. att räkna upp ländernas namn men glömde broderlandet Finland. Det finner jag förvånande. Mina sista ord, herr talman, är att så långt det finns någon möjlighet skall vi också beakta vad som kan vara förmånligt för vårt broderland Finland.

Herr talman! Handelsministerns svar gav ju inte underlag för någon ingående debatt. Utan att vara vanvördig kan man väl säga att de inlägg som hittills har gjorts har visat att det inte framkommit så mycket nytt. Jag vill skynda mig att tillägga, herr talman, att in te heller jag anser mig ha förutsättningar att tillföra debatten några väsentliga nya moment. Vi har ju ganska ingående diskuterat denna fråga i mars i år, och därför är det kanske inte så underligt — när regeringen nu inte har tagit ställning — att det inte här kan bli en debatt där några utmejslade profiler av ny karaktär kommer fram. Först vill jag instämma med herr Holmberg när han talade om att regeringens upplysningsverksamhet till allmänheten inte varit vad man kunnat önska. Det är alldeles uppenbart. Under några år talade man mycket gärna om de svårigheter som en anslutning till EEC skulle föra med sig, men mindre om fördelarna. Jag är glad att kunna konstatera att man nu är mera tystlåten beträffande nackdelarna och mera talar om värdet av en anslutning. Men jag tror att allmänheten ännu inte har fått tillräcklig vägledning från regeringen. Där, herr handelsminister, finns alltså en väsentlig uppgift. Men det som är angeläget att konstatera i dagens läge är att jag tycker det är glädjande att regeringen har närmat sig den ståndpunkt som vi inom folkpartiet har intagit. Man tycker givetvis alltid att det är bra när en sådan förflyttning sker inom ett parti. Här har det visat sig möjligheter att vinna större förståelse mellan partierna över huvud taget för inte bara angelägenheten av en anslutning utan också formerna för en sådan. Det är en större förståelse för det vitala kravet att Sverige måste vinna anslutning till EEC som ligger bakom. Det är nödvändigheten av detta som har fört oss samman, och jag tycker att det är en mycket glädjande utveckling och vill livligt önska handelsministern god fortsättning i hans arbete inom regeringen på den här punkten. Ett framsteg markeras i interpellationssvaret i och med att handelsministern säger att det är troligt att man skall samordna sin ansökan i tiden med ansökan från Norge. Därmed har ett steg tagits mot att på någon punkt två länder i Norden kan uppträda gemensamt i varje fall i tiden. Fördelarna av detta är uppenbara. Men herr Lange, här haltar upplysningsverksamheten. Herr Lange säger bara att det är troligt att man kommer att göra så. Jag tycker det hade varit bra om handelsministern i sitt svar för att upplysa allmänheten — här i riksdagen vet vi kanske hur saken ligger till — hade markerat varför detta är värdefullt. Detta är ett typiskt exempel på att regeringen kanske ändå inte tagit riktigt allvarligt på denna upplysningsverksamhet. Jag tror inte att det finns några delade meningar om att handelsministern tycker att det är bra om vi kan åstadkomma en sådan här samordning. Danmark kommer av allt att döma att gå sin egen väg, och det är inte så mycket att göra åt det. Så har vi, som herr Bengtson nämnde, frågan om Finland. För oss är Finlands ställning givetvis av mycket stort intresse, och vi bör markera detta genom att få ett uttalande från regeringens sida i dagens debatt att Sverige i mån av inflytande är villigt att verkligen försöka underlätta för Finland att finna former för en anslutning till EEC. Frankrike kan nämligen också tänkas ha ett visst intresse av detta. Därför är det väsentligt med ett påpekande härom. Sveriges mål bör i det här sammanhanget vara att vi skall fortsätta att driva vår neutralitetspolitik. På den punkten skall vi inte sväva på målet. Det bör vara möjligt för oss att bibehålla neutralitetspolitiken men ändå vinna medlemskap i den gemensamma marknaden. Alla andra lösningar måste givetvis vara sämre. Herr talman! Jag upprepar vad jag själv och en rad andra talare från folkpartiet sagt under lång tid. Det är ingen nyhet, men jag vill markera det här igen, för att det inte skall råda någon tvekan. Om förhandlingarna dröjer, och det är mycket troligt att det kommer att dröja innan England får börja förhand la, och det kan dröja ännu längre innan vi kan få börja förhandla, frågar man sig vad som skall göras under tiden. Jag har betonat tidigare och betonar det nu igen, att det är angeläget att man under tiden verkligen på allt sätt försöker stärka samarbetet inom EFTA. Detta samarbete bör ske inte enbart därför att det är bra i och för sig utan även därför att just ett starkare EFTA kommer att underlätta en samordning med den gemensamma marknaden. EEC har samarbetsformer som går väsentligt längre än vad EFTA har. Det är klart att ju större skillnad det är mellan samarbetet inom EEC och inom EFTA, desto svårare blir en sammansmältning. Men ju längre gående samarbete vi har inom EFTA och ju större likhet vi har med EEC, desto lättare och smidigare kommer en överenskommelse med EEC att kunna ske — om man över huvud taget vill resonera med oss. Ett sorgligt misslyckande är givetvis inte uteslutet, det måste vi ha med i beräkningen. Vad skall man göra då? Här är inte rätta tillfället att diskutera vad man då skall göra. Jag snuddade vid den frågan i handelsdebatten. Om vi misslyckas måste vi söka samverkan i andra väderstreck: USA, Kanada, kanske också Sydamerika, Japan och Australien kan vara möjliga handelspartners. Men det är inte det som nu är det väsentliga, utan det är att vi måste vara på det klara med att det kan misslyckas. Vad vi framför allt måste sätta in våra krafter på är att säga ifrån så att det uppfattas nere på kontinenten att vi önskar ett medlemskap. Jag är övertygad om att med en välvillig inställning från dessa länders sida kan vi vinna detta medlemskap med bibehållen neutralitet. Detta är, som jag betonade på förmiddagen, en av de mest väsentliga trygghetsfrågorna och en av de väsentligaste problemen för vår ekonomiska utveckling som vi haft att behandla på mycket lång tid. För att inte nu markera ståndpunkter som skulle göra vidare överläggningar mellan partierna omöjliga har jag, herr talman, för tillfället inte behov av att säga någonting mera.